Herr talman! Justitieministern säger att jag skulle ha påstått att avvecklingen av hyresregleringslagen generellt sett betyder övergång till marknadshyror. Vad jag har sagt är att hyreslagens målsättning är övergång till marknadshyror. Men jag betonade också i mitt anförande att på bristorterna finns vissa spärrar, men dessa är otillräckliga därför att vid prövningen jämförelse skall göras med de rekordhöga hyrorna i nyproduktionen. Det är ju detta diskussionen gäller. Dessa är riktrote både uppåt och nedåt, och jag måste säga detta eftersom herr Bergman var inne på det. Det är obestridligen så att för fastigheter byggda efter hyreslagens tillkomst verkar hyreslagen positivt, exempelvis när det gäller privata fastigheter. Då får man inte ta ut hyror som kommer över t.o.m. de rekordhöga hyrorna i nyproduktionen. Men detta skall man inte blanda ihop med äldre fastigheter. Motiven för hyreslagens 48 § är riktrote också för det äldre privatfastighetsbeståndet. Det är sakens kärna men det vill man inte erkänna. Jag ställde tidigare i mitt anförande två uttalanden mot varandra, dels ett uttalande av ordföranden för Hyresgästernas riksförbund där han säger att vi skall få ett förslag om ändring av hyreslagen, bl.a. av 48 8, till nästa vårriksdag, dels ett uttalande som justitieministern gjorde inför fullmäktige för Hyresgästföreningen i Storstockholm och som gav ett mycket längre perspektiv på frågan. Det var intressant att justitieministern i sitt anförande här över huvud taget inte tog upp den frågan. Detta får sin klara och tydliga relief mot denna bakgrund: ordföranden i Hyresgästernas riksförbund säger gång på gång att vi får förslag till nästa års riksdag, men justitieministern kan inte bekräfta det, och även i utskottet har det sagts att detta är en illusion. Mot den bakgrunden finns det all anledning att kräva den översyn av 48 § som är nödvändig. Det är huvudfrågan i detta sammanhang. I fråga om lokalerna åberopar justitieministern bara erfarenheter från andra ställen där bristen inte är lika stor som i Stockholm. Det var precis samma resonemang som vi hade innan regeringen tog tillbaka propositionen om slopande av hyresregleringen. Då fanns det inte heller några farhågor, men man tog tillbaka förslaget ändå. Och den dag som i dag är är man beredd att med vissa uppmjukningar behålla hyresregleringen. Man tror alltså inte att det skall hända någonting med lokalerna. Det är alldeles uppenbart att situationen på lokalhyresmarknaden exempelvis i Storstockholm är helt annorlunda än den är i de flesta andra delar av landet.
Herr talman! Vad herr Erik Svensson har sagt om när vi kan vara klara med översynen av den allmänna hyreslagen får stå för hans räkning; jag kan inte säga mer än att denna översyn pågår. Det är alltid många frågor som trängs i ett departement och som man arbetar med. Vi har ständigt ambitionen att försöka få fram förslagen så fort som möjligt, men likväl brukar vi vara försiktiga med att säga att vi skall vara färdiga vid en viss tidpunkt. Därför kan jag inte heller nu säga mer än att vi arbetar för fullt med detta. Beträffande lokalerna var det Köpmannaförbundets uppfattning, som även gällde Stockholm, som jag hänvisade till. Skall inte Köpmannaförbundet ha någon uppfattning beträffande bristen på lokaler som man skall kunna hänvisa till vet jag inte vem man skall hänvisa till.

Herr talman! De flesta argument har väl redan använts här för och emot den proposition som vi skall besluta om. Jag har helt den uppfattning som utskottet framför och har alltså avvikande mening i förhållande till propositionen på den punkt som gäller hyresregleringens upphörande för lokaler. Jag frågar mig om det egentligen finns något skäl för Kungl. Maj:t och reservanterna under reservationen 6 a att vara så angelägna om att experimentera just med lokaler. Borde inte det kunna anstå tills man hade genomfört den översyn av hyreslagstiftningen som justitieministern här har nämnt, där även lokalerna kommer att vara föremål för undersökningar? Vilken olycka är det som sker om man skulle låta hyresregleringen vara kvar på de 16 orter där den nu finns och alltså gälla även lokaler? Vad är det som händer om den är kvar? Jag kan inte se att man har anfört något skäl som skulle vara så starkt för att avskaffa hyresregleringen för lokaler att man måste avvika från den mening som riksdagen hade 1968 och som utskottet nu ansluter sig till, nämligen att det behövs ett skydd även för lokalhyresgäst. Fastighetsägarna får naturligtvis större möjligheter att ta ut hyror för lokalerna i de gamla fastighetsområdena. Men är de fastighetsägarna så illa ute att de måste gynnas på detta sätt? Jag tror inte det. Det sker dock på bekostnad av lönsamheten för en del småaffärer, som här har nämnts, och för en del hantverkare, Då kan man säga: De är ju inte så många — vad skall vi bry oss om dem för? Spelar det så stor roll om de slår igen? Justitieministern sade nyss att det inte var lika starka sociala skäl som talade för att hyresregleringen skulle behållas för lokaler som när det gäller bostäder. Ja, men det finns sociala skäl. Lönsamheten är väldigt liten för många av de här verksamheterna som skulle bli alldeles för betungade om de fick en höjd hyra. Och det är inte bara de som driver verksamheterna som blir sämre ställda, om man kommer att höja hyran så att det inte lönar sig för dem att vara kvar. Hur ser de gator ut som det skulle gälla här i Stockholm? De är kantade av äldre hus — hus byggda före 1958 i alla fall — som har verkstäder och affärer i gatuplanet eller en halvtrappa ned, lokaler som utan tvivel skulle få en höjd hyra. Där finns kanske en färghandel med ett litet lager innanför, där finns en låssmed som jobbar själv eller har en kompis som medhjälpare, där finns en frisör, en fruktaffär och en liten matbutik som sköts av en familj — kanske äldre personer, men även de borde ju få existera. Där finns kanske en livsmedelshandlare som hjälper en hel del äldre människor som bor i hisslösa hus med att gå upp med litet varor till dem. Där finns kanske en mangelbod — det är också en serviceinrättning som verkar litet onödig för folk som bor i moderna hus men som absolut hör till den service som krävs i dessa områden, om de skall vara beboeliga. Där finns en metallverkstad, där finns en liten tapetserarverkstad där man klär om möbler och där finns en snickarverkstad. Jag kan precis skildra det, därför att jag bor i ett sådant här område och väl vet hur det ser ut. Där finns också en fiskaffär där man utöver att sälja fisk lagar och säljer en del mat i lokalen osv. Då sägs det: Ja, men tillgången på de där lokalerna är så god att värdarna inte kan göra så stora hyreshöjningar. Jag är inte säker på det! När man har lagt ned sådana här småbutiker i många områden, så flyttar det in andra och kanske kapitalstarka men sannerligen inte mer servicebetonade verksamheter. I stället för ett litet fik kommer ett topless-ställe eller en pornografikaverkstad med mottagning. Det är service, men det är inte precis den som man behöver för att komplettera annan service i bostadsområdena där. Det kommer också andra verksamheter till de lediga lokalerna. Där blir kanske en spelhåla — det är inte helt ovanligt i de här områdena, det kan jag försäkra. Dessa lokaler kan bära hyror; det är alldeles riktigt. Men jag menar att då närbutikerna försvinner just i de områden där man behöver närbutiker, då hantverkslokaler och små verkstäder försvinner som ändå gör de här trakterna till bostadsområden, då är det något väldigt väsentligt som försvinner. Det gör värdet av dessa områden som bostadskvarter mycket mindre. Gatubilden förlorar sitt liv, och många serviceinrättningar som är nödvändiga i den här bebyggelsen försvinner för hyresgästerna. Jag är rädd att om man låter hyresregleringen upphöra för dessa lokaler, så kommer utvecklingen att bli en mycket försämrad service för dem som bor i områdena. Och vad är det vi klandrar de nya bostadsområdena för? Jo, för att vara sovstäder, för att vara ensidiga — man saknar arbetsplatser, man saknar butiken i närheten, man får bara större butiker som inte är så personliga och där i synnerhet äldre människor, handikappade osv. inte har så lätt att finna sig till rätta. Finns det något skäl då att vidtaga en enda åtgärd som kan göra områden, där man har en karaktär av bostadsområde tack vare alla dessa lokaler, mindre attraktiva och mindre lämpliga enligt moderna boendebegrepp? Jag tycker att justitieministern — som jag gillar mycket högt för hans inställning till hyresregleringen för övrigt — inte skulle ha tagit så starkt intryck av Stockholms Köpmannaförening. Han skulle i stället ha tagit fasta på de många önskemål som framställts att bevara småföretagarnas möjligheter att existera vidare utan denna extra ekonomiska pålaga som det kan bli om vi släpper hyresregleringen. Jag fruktar också att kontoriseringen då får ännu större möjligheter att breda ut sig i fastigheterna. Det är ju ändå mera lönande för en fastighetsägare att hyra ut kontorslokaler där hyresgästen kanske kostar på en hel del själv eller inte behöver mycket av det som fastighetsägaren annars måste tillhandahålla för familjer i ett hus.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
Herr talman! Vi är helt överens, fru Nancy Eriksson och jag, om att lokalhyresgästerna skall ha ett skydd. Men det har diskuterats vilket skydd som är det bästa, det direkta besittningsskyddet i hyresregleringslagen eller det besittningsskydd som infördes i allmänna hyreslagen 1968. Som jag tidigare sade har erfarenheterna från de orter där man har avvecklat hyresregleringen för lokaler inte varit ogynnsamma. Vi har försökt ta reda på om det där har förekommit något sådant som fru Eriksson med sin fantasi så vältaligt beskrev som en tänkt utveckling, men ingenstans har vi fått belägg för att det har gått på det viset. Och bland de orter det här gäller finns det ganska många större — det kan man räkna ut eftersom hyresregleringen är kvar i 16 orter. Då säger fru Eriksson: Ja, men det är inte Stockholm. På det kan jag bara svara att det var inte Stockholms Köpmannaförening utan Köpmannaförbundet som lämnade dessa uppgifter om tillgången på lokaler i Stockholm. Och när man skall väga för och emot och har erfarenheter från de orter där regleringen har avvecklats, så måste man säga sig att det finns skäl för både det ena och det andra. Vi har ännu inte så särskilt lång erfarenhet av detta, men jag har tagit starkt intryck av den utformning som det indirekta besittningsskyddet har fått för lokaler. Med en uppsägning följer vissa risker för husvärden om han har höjt hyran för mycket. Då får fastighetsägaren betala ett skadestånd, som kan bli mycket stort, eftersom det inte bara blir fråga om flyttningskostnader utan även om många andra kostnader och förluster som affärsidkare lider. Det är detta som är det väsentliga och som skiljer besittningsskyddet i allmänna hyreslagen från hyresregleringslagen.

Herr talman! Justitieministern säger fortfarande att det troligen inte finns så stora risker. Men vad vinner man? Ingen kan tala om det. Och när det heter att vi inte tar så stora risker vill jag fråga: Varför skall vi ta några risker alls, så länge vi inte avvecklar hyresregleringen för bostäderna?

Herr talman! Bakgrunden till det ärende om utlokalisering av statlig verksamhet, som vi i dag skall ta ställning till, känner vi alla och jag skall därför inte ta upp tiden med att orda om den. Vi vet ju att den är det ökade behovet av regionalpolitiska insatser, Man kan säga att syftet med detta förslag är tvåfaldigt. För det första vill man genom utlokaliserigen stimulera en positiv utveckling i ett antal orter av stor regionalpolitisk betydelse. För det andra vill man försöka dämpa tillväxten i storstadsområdena. Det beslut som vi kommer att fatta i dag efter en mycket lång debatt, som jag förstår att det blir, har också föregåtts av en ovanligt livlig debatt ute i landet och omfattas med mycket stort intresse av dem som berörs av förslaget. Redan när delegationen för statlig verksamhet, den arbetsgrupp som leddes av statssekreterare Sjönander, lade fram utredningsförslaget i maj 1970 så tände debatten. När man sedan förslaget varit ute på remiss sammanställde remissvaren, fick man en mycket splittrad bild av den sammanställningen. Jag tänker då inte främst på de olika länsstyrelsernas helt naturliga presentation av lämpliga lokaliseringsorter utan på att man när det gällde viktiga principiella ställningstaganden i samband med förslaget hade ganska skilda åsikter. Men på en punkt var remissinstanserna helt ense och den gällde insatser för att dämpa tillväxten i Storstockholmsområdet. Jag tycker det är korrekt att redovisa att opinionen var delad när det gällde vilka medel man skulle använda för detta.

Det kan ju också vara intressant att i debattens början påminna om att det Sjönanderska förslaget gällde 27 verk med totalt 5 500 anställda. Det förslag som riksdagen i dag skall ta ställning till gäller som bekant 36 myndigheter och institutioner och totalt 6 300 anställda, alltså betydligt mer än vad den Sjönanderska utredningen föreslog. Den tveksamhet som jag har redovisat här fanns hos många av remissinstanserna och har också återspeglats i en del av motionerna. Totalt har det som riksdagskamraterna vet väckts 55 motioner i ärendet. Jag bad för en tid sedan upplysningstjänsten att gå tillbaka i handlingarna och se om någon annan proposition har föranlett så många följdmotioner. Man gick 20 år tillbaka utan att finna något ärende med lika många följdmotioner. Av de här 55 motionerna har dock bara fyra ett yrkande som går ut på direkt avslag, En stor mängd av motionärerna föreslår ändrade lokaliseringsorter. Jag skall återkomma till det något senare, Det är också intressant att notera att i inte mindre än 21 av motionerna finns yrkanden om inriktningen av den fortsatta utlokaliseringen, och många motioner tar också självfallet upp de mycket känsliga personalfrågorna,. Det var mot denna bakgrund som vi i inrikesutskottet fick gripa oss an det här stora och viktiga ärendet. Jag kan redan nu säga att vi inte behövde ägna någon större tid i utskottet åt de fyra avslagsmotionerna, eftersom det inte ställdes några yrkanden om bifall till dessa. Jag vill öppet deklarera för riksdagskamraterna här att det som har vållat oss mest bekymmer när det gäller behandlingen av detta ärende i utskottet är de känsliga personalfrågorna. Vi hade vid behandlingens början satt upp en målsättning — och jag vill understryka att vi var ense om den i utskottet — nämligen att bereda alla berörda grupper möjlighet att framföra sina synpunkter till utskottet. Jag har nämnt i ett tidigare sammanhang att detta fick till följd att vi i utskottet har tagit emot inte mindre än 53 representanter för olika grupper. Dessa 53 representanter har företrätt 15 grupper bestående av personalorganisationer, verksledningar, kommuner och andra organ. Vi har också fått ett mycket digert skriftligt material, nämligen ett fyrtiotal skrivelser, och mängder av sakuppgifter och information. Det är självklart att utskottsbehandlingen har tagit mycket stor tid i anspråk, men jag tror att jag vågar understryka på alla utskottskamraternas vägnar att vi inte ångrar att vi intog den här öppna attityden mot de berörda när det gällde behandlingen av denna viktiga fråga. Genom uppvaktningarna och genom den information som lämnats oss har vi fått en helt annan inblick i problematiken än vi tidigare hade. Jag vill också säga att det inte minst genom uppvaktningarna har stått klart för oss att den kritik som riktas emot regeringens handläggning av ärendet i väldigt stor utsträckning har varit berättigad. Och jag vågar påstå att mycket av den oro och irritation som har funnits och som alltjämt finns hos de anställda i de utlokaliserade verken — liksom hos ledningen i vissa verk — till stor del kunnat undvikas, om det hade lämnats en bättre information från regeringen på ett tidigt stadium. Ledamöterna från folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet har i en reservation, nr 10, velat slå fast detta. Vi säger där att besluten inte får träffas vid sidan om personalen, utan de skall ske i samverkan med ledning och personal. Det är alldeles självklart att detta främjar ändamålsenliga lösningar och skapar en positiv attityd, och jag tar mig friheten att citera de två sista meningarna i vår reservation: ”Mot bakgrund av dessa synpunkter framstår en stor del av den kritik som riktats mot sättet att bedriva utredningsarbetet som berättigad.

Utskottet har på s. 72 i betänkandet klart slagit fast detta, och jag vill rekommendera kammarens ledamöter, om man inte har läst det, att ta del av de synpunkter som vi enigt har skrivit in där och som vi anser att riksdagen bör ge Kungl. Maj:t till känna.

Herr Rimås och jag föreslår där tillsammans med moderata samlingspartiets representanter herr Nordgren och herr Oskarson att de förmåner som skall utgå till tjänstemän vid de utlokaliserade verken också skall utgå till personer som vill flytta ut och som arbetar i andra verk vilka inte blir föremål för utlokalisering. Förutsättningen är då att man skapar utrymme för någon tjänsteman som vill stanna i Stockholm att göra detta. Vi har alltså velat på allt sätt försöka att på frivillig väg lösa de här frågorna. Jag nämnde inledningsvis att de flesta av motionerna rör förslag om ändrad lokaliseringsort för olika verk. Våra sekreterare i utskottet har gjort en sammanställning över de olika yrkandena i motionerna, och det är rätt intressant att konstatera att beträffande de flesta orter finns det yrkanden som gäller antingen minskningar eller också ökningar av antalet utlokaliserade. Det må väl vara mig förlåtet, om jag som värmlänning säger att den enda ort som inte berörs av ändringsförslag är Karlstad. Där har ingen föreslagit vare sig minskning eller någon ändring i annan riktning. Det är också intressant att notera att motionärerna har gått hårdast fram mot Östergötland. Norrköping och Linköping skulle ju enligt propositionen få närmare 2 200 personer utlokaliserade. Om alla motionärer fått som de ville, skulle de två städerna i Östergötland inte ha fått mer än en fjärdedel eller 545 personer. Man kan också ta andra exempel. För Jönköpings del pendlar det mellan ingen utlokalisering alls och upp till ungefär 900 personer. Stora svängningar kan noteras även för en del av Norrlandsstäderna. Bl. a. är Luleå alldeles klart markerat, liksom Sundsvall och Gävle. De flesta motionerna har besvarats ganska fylligt i detta tjocka betänkande. Jag förstår att en del av motionärerna ändå inte är nöjda med de svar som lämnats, men jag vill omedelbart säga att vi från utskottets sida inte kan i detalj i debatten på alla punkter redovisa skälen till att motionsyrkandena inte följts. Det finns några punkter där vi nått enighet om vissa ändringsbeslut mot propositionens förslag. Det gäller lokalisering av TRU-kommitténs produktionsenhet och delar av Sveriges Radios utbildningsenhet, som ju föreslagits förläggas till Norrköping. Det finns motioner som gäller Umeå.

Det är det enda vi föreslår. Beträffande invandrarverket fanns det också en rad motioner. Vi har inte ansett oss kunna bifalla dem, Men vi har enigt tagit in en skrivning där vi säger: ”Skulle på grund av utflyttningen svårigheter visa sig föreligga att lösa en del av uppkommande problem på ett ändamålsenligt sätt, är utskottet inte främmande för tanken att en ”serviceenhet” eller filial till verket ligger kvar i Stockholm för fullgörande av funktioner av antytt slag. I sådant sammanhang kan det även visa sig lämpligt att ta upp de i propositionen inte närmare behandlade frågor som sammanhänger med förläggningen av utlänningsnämnden och dess kansli.” De följande talarna kommer att beröra reservationerna, och jag skall därför inte gå in på dessa i detalj. Jag vill dock personligen meddela att det finns vissa punkter där jag inte har kunnat följa propositionens förslag. En av dessa gäller skogshögskolan. Herr Rimås kommer att utförligt redovisa skälen till att vi stöder en reservation. Vi anser att forskningsdelen är för dåligt utredd, och där har vi ett av dessa typiska exempel där det brister i förberedelsen av detta förslag. Jag vill bara helt kort yrka bifall till reservationerna 2, 6, 8, 10, 12 och 13 och i övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Beträffande reservationen 13 ber jag ändå att få säga några ord. Det är den reservation som gäller den fortsatta utlokaliseringen. Vi slår i denna reservation fast som vår uppfattning att en framtida utlokalisering måste förberedas på ett helt annat sätt än vad som nu skett. Den bör utföras i samverkan med personal och verksledning på ett helt annat sätt. Jag har talat om bristerna tidigare, och jag tror att den frågan återkommer i debatten här. Vi kräver också från de tre partiernas sida — folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet — att det fortsatta utredningsarbetet skall bedrivas av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Till sist vill jag återkomma till vad jag började med: syftet med förslaget om utlokalisering. Det är, som jag sade, tvåfaldigt — dels att lätta på trycket i storstadsområdena, dels att skapa kraft och liv i andra regioncentra. För Stockholm som storstad betyder kanske inte den föreslagna avtappningen så mycket — det är en väldigt liten del av den statliga förvaltningen i Stockholm som flyttas ut — men för mottagningsorterna kommer säkerligen de utlokaliserade verken att i många fall få en mycket stor betydelse. Från folkpartiets sida har vi i vår partimotion klart deklarerat att vi anser målsättningen bakom förslaget riktig. Vi har också av skäl som jag framfört — en dämpning av tillväxten i Stockholm och framför allt en förstärkning av andra orter — sagt att vi biträder den föreslagna utlokaliseringen.

Herr talman! I likhet med utskottets ordförande vill jag betyga den goda vilja som funnits i utskottet att skapa samlande lösningar. Bakgrunden till det föreliggande utskottsutlåtandet är, förutom propositionen 29, tidigare riksdagsbeslut om att skapa bättre balans i samhället genom att hindra storstädernas tillväxt och öka tillväxtkraften i andra delar av landet, Detta beslut har fattats under stor enighet. När det gäller medlen kan man nog, som vi redan vet från diskussionerna om lokaliseringspolitiken, räkna med delade meningar. Jag skall inte nu erinra mer om detta utan vill bara med tillfredsställelse konstatera att beträffande den fråga som vi här behandlar råder det fullständig politisk enighet i inrikesutskottet om principen om viss utflyttning av statlig verksamhet från Stockholm. Jag vill för centerns del starkt understryka att det för oss i princip är fråga om en utflyttning av arbetsplatser och inte av människor. Jag skall senare återkomma till detta. Vid den fortsatta utflyttningen av statlig verksamhet är utskottet enigt om att större hänsyn än i det föreliggande regeringsförslaget skall tas till regionalpolitiska synpunkter. I det avseendet har utskottet till väsentlig del tillmötesgått centerns partimotion som starkt understryker just detta. En socialdemokratisk s.k. Norrlandsmotion med samma inriktning har också fått en mycket positiv behandling i utskottet. Enligt vår mening borde Kungl. Maj:t redan i denna första omgång bättre ha kunnat tillgodose det regionalpolitiska syftet med utflyttningen. Propositionen 29 har inte oförändrad kunnat accepteras av inrikesutskottet. De ändringar som utskottet föreslår beträffande lokaliseringsorterna beaktar de regionalpolitiska synpunkterna. Jag åsyftar då TRU:s förläggning till Umeå och myntverkets till Söderhamn jämte uttalandena om en kraftfullare regionalpolitisk betoning vid fortsatt utflyttning av statlig verksamhet från den överexploaterade och överbefolkade huvudstaden. Frågan om framtida val av orter för utflyttningar — centern har en egen reservation i det avseendet — kommer fru Nilsson i Kristianstad att närmare beröra. Som framgår av propositionen 29 är den statliga förvaltningen i många fall för närvarande spridd och splittrad i olika lokaler i skilda delar av Stockholm. En rationalisering av lokalfrågan här i Stockholm utan utflyttning av statlig verksamhet skulle bli synnerligen dyrbar för såväl staten som Stockholm såsom kommun med ytterligare köer och trängsel, med ännu längre tidsmässiga avstånd och ännu mer svårlösta bostadsproblem och ansträngda och otillfredsställande miljöer. Den ifrågasatta decentraliseringens totaleffekt bör ge Stockholm och stockholmarna bättre utrymme och miljö över huvud taget och regionerna ute i landet välbehövliga tillskott.

Enligt vår målsättning inom centerpartiet vill vi göra allt som är möjligt för att undanröja enskilda personers svårigheter på ett rättvist sätt i förhållande till andra människor. Det har varit centerpartiets mål i avseende på alla strukturförändringar i näringslivet att försöka i första hand flytta företag och i sista hand flytta människor. Det är också riktpunkten för vårt ställningstagande i den här aktuella frågan. De allt bättre kommunikationerna på alla områden bör medföra att en decentraliserad statlig förvaltning i framtiden kan upprätthålla erforderliga kontakter och fungera effektivt. Det finns exempel på hur en flyttning kan fräscha upp invanda mönster i verksamheten. Den nu påbörjade utflyttningen av de statliga verken måste också innebära att näringslivet, det privata, det kooperativa och det statliga, vågar decentralisera ut till olika regioner i vårt land. De nuvarande verken har i hög grad centraliserade beslutsoch verksamhetsfunktioner. Om sådana institutioner placeras på skilda orter ute i landet finns risk för att detta system inte kommer att fungera fullt tillfredsställande. Jag vill i det här sammanhanget kraftigt understryka centerns principiella uppfattning att jämsides med lokalmässigt decentraliserad statlig förvaltning bör även beslutsfunktioner och verksamhetsfunktioner decentraliseras till länen och, efter viss omorganisation på länsnivå, till landstingen i stor utsträckning. Enligt vår mening bör också denna fråga beaktas i den fortsatta utredningsverksamheten, i vilken även parlamentariker bör ges möjlighet att medverka. Den sak som bland den berörda personalen väckt särskild kritik är regeringens handläggning av personalfrågorna, Enligt många vittnesmål i utskottet har regeringen under propositionsskrivandet inte haft någon kontakt med verkens ledning eller annan personal eller deras organisationer.

Enligt vår mening, som bl.a. framgår av reservation nr 10, framstår en stor del av denna kritik som berättigad. Tvärtemot regeringens uppträdande anser vi att det är värdefullt att lokaliseringsfrågor bereds i samverkan med personalen och verksledningen. En sådan ordning är ägnad att främja ändamålsenliga lösningar av sakfrågan och skapa en positiv attityd hos personalen, Detta sista uttalande är utskottet enigt om. Utskottet är också helt enigt om att statsmakternas rätt att bestämma förläggning av statliga verksamheter inte kan ifrågasättas. Utskottets socialdemokrater och kommunister säger härefter: ”Detta bör dock inte utesluta att ett värdefullt samråd kommer till stånd i lokaliseringsfrågorna med berörd personal och verksledning.” Vi reservanter har väl i och för sig inte någon invändning emot den mening som här uttrycks. Vi tycker emellertid att det är ett för vagt uttalande i detta sammanhang och att det inte på ett tillfredsställande sätt svarar mot vad utskottet skriver i fortsättningen — nederst på s. 65 och överst på s. 66. Detta är ett efter vad jag förstår mycket viktigt avsnitt i utskottsbetänkandet beträffande statstjänstemännens ställning. Utskottet skriver: ”Med hänvisning till det ovan sagda vill utskottet understryka angelägenheten av att de anställda bereds inflytande i det fortsatta planeringsoch utredningsarbetet för utflyttningen. Detta bör som utskottet tidigare antytt gälla även planeringen av de nya arbetsplatserna. För de kommunala myndigheterna på inflyttningsorterna bör det vara väsentligt att få överlägga med personalen för att därigenom inhämta synpunkter och önskemål om planeringen av bostäder och annan kommunal service. Genom att nu ge personalen ett brett inflytande vid genomförandet av flyttningen bör det också vara möjligt att bryta personalens negativa inställning mot vissa orter och mot flyttning som sådan. Det är angeläget att man söker komma till rätta med detta problem inte minst med tanke på de förslag om ytterligare omlokalisering som kan väntas i framtiden, Utskottet förväntar att denna fråga får en snabb och för de anställda tillfredsställande lösning.” Kungl. Maj:t har utfärdat en kungörelse om företagsnämnder m.m. inom statsförvaltningen. Jag vill erinra om detta förhållande och peka på 58 i denna kungörelse, som enligt vad jag anser relativt klart anger verksamhetsformerna när det gäller kontakten mellan arbetsgivare och anställda. 5§ lyder på detta sätt: ”I fråga som är väsentlig för myndigheten eller dess anställda skall samråd och information ske i företagsnämnd för att taga till vara de anställdas erfarenheter och kunskaper och tillgodose deras intresse av insyn i myndighetens verksamhet.

Men vad som måhända kan läggas regeringen till last är att man inte ens har försökt. Det tycker jag vi kan säga att regeringen inte har gjort i den här frågan. Jag tycker också att de klagomål i detta avseende som kommit från statstjänstemännens sida är befogade i vissa delar, som vi säger i vår reservation. Ännu en gång vill jag framhålla centerns inställning att vi inte skall flytta människor när de inte vill — vi skall om möjligt flytta arbetsplatser till människorna, Vi måste försöka skapa goda livsmiljöer såväl i Stockholm som i övriga landet och en balanserad utveckling i hela landet. På grund av olika åtgärder som vi angivit i vår partimotion anser vi att statstjänstemannalagens bestämmelser om flyttningstvång inte bör behöva tillämpas annat än i särskilda fall, Vi anser oss ha fått gehör för denna ståndpunkt genom utskottets skrivning och anvisningar om den fortsatta handläggningen såväl från statens som från kommunernas sida. Jag skall i detta sammanhang inte gå in på enskildheter utan bara hänvisa till att ”utskottet väntar att denna fråga får en snabb och för de anställda tillfredsställande lösning”. Med de uttalanden som finns i utskottsbetänkandet tycker jag faktiskt att den berörda personalen kan känna sig relativt trygg för en god behandling vid utflyttning av de statliga verken till regionerna. Någon speciallagstiftning, som yrkats i vissa motioner, anser vi inte skall komma till stånd för att lösa dessa problem, De bör lösas, som också har framhållits av personalorganisationerna vid besök i utskottet, genom förhandlingar och olika former av kontakter samt intensifierade insatser av arbetsmarknadsmyndigheter och statens personalnämnd, som avses erhålla förstärkta resurser. Insatserna bör också rikta sig till makar som flyttar med till nya lokaliseringsorter. I motionen 1296 upptas frågan om flyttningsförmåner åt tjänstemän vid andra verk än de som omlokaliseras. I reservationen 12 följs det här yrkandet upp. Även utskottets majoritet, till vilken centern i den här frågan hör, föreslår en prövning av den i motionen förordade möjligheten. Förutsättningen härför skall dock vara att tjänstemannen i fråga skall bedömas som värdefull för det utlokaliserade verkets funktion. Det är i och för sig naturligt; någon större skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas syfte synes inte föreligga. Ett enigt inrikesutskott förutsätter att prövningen av problemen i anslutning till utflyttningen kommer att ske i en positiv anda. Om så sker — och det torde man nu helt kunna förutsätta — bör omstationeringsskyldigheten inte behöva hävdas annat än i särskilda fall. Det kan i detta sammanhang vara anledning peka på att statstjänstemännen åtnjuter en anställningstrygghet som är gott och väl jämförlig med den som anställda i näringslivet i övrigt har. Herr talman! Riksdagsmännen har varit mycket flitiga motionärer för att få ett verk hem till sig. Det kan vara förståeligt men knappast möjligt att genomföra på ett sådant sätt att alla blir nöjda. Den långa talarlistan i dag tror jag kommer att ge exempel på missnöjda motionärer som för all del kan ha vägande argument i de enskilda fallen. Jag tror ändå inte att vi skall se detta som ett allas krig mot alla. I motsvarande situation tror jag att varje parlament skulle få en motsvarande reaktion från sina ledamöter. Centern har som parti inte velat föreslå så stora ingrepp och ändringar vad gäller utlokaliseringsorterna. Om alla partier skulle ha föreslaget sådana ingrepp — inget av partierna har gjort det — hade det nog inneburit risker för att hela förslaget skulle kunna stjälpas. Centern har prioriterat tre punkter. 1. TRUss lokalisering. I den frågan är ju utskottet i dag enigt. 2. Myntoch justeringsverkets lokalisering till Söderhamn. Den frågan har tidigare varit diskuterad och behandlad i riksdagen. 3. SGUs lokalisering till Luleå. Där finns en betydande minoritet. Vad gäller TRU:s lokalisering, så föreslog ju den s.k. Sjönanderska utredningen att TRU skulle lokaliseras till Umeå. Jag tror att ingen — inte ens finansministern själv — kan ha någon annan uppfattning än den som utskottet enigt uttalar, nämligen att mycket starka lokaliseringspolitiska skäl talar för Umeå. Om TRU skall flyttas från Stockholm — och utskottet är enigt om det — måste alternativet Umeå prövas på ett helt annat sätt än vad regeringen har gjort. Den nyss avlämnade utredningen om TRU:s framtida interna organisation har föranlett utskottet att inte nu fatta ett definitivt beslut. Då utskottet är enigt skall jag inte ingå på någon ytterligare argumentering i den här frågan. Reservationen 6 som rör SGU, Sveriges geologiska undersökning, skall herr Stridsman närmare redogöra för, varför jag nu nöjer mig med att yrka bifall till denna reservation. Frågan om skogshögskolans lokalisering har varit föremål för mycket stort intresse. Jag vet att flera talare kommer att ta upp den frågan här i debatten, och jag vill därför med några ord beröra den. Många skäl för och emot propositionens förslag har framförts. Jag har emellertid ett intryck av att man har försökt att bevisa alltför mycket i vissa fall. Reaktionen från skogshögskolan är enligt min mening förståelig och i stor utsträckning beroende på den otillräckliga information som såväl utskottsmajoriteten som reservanterna har konstaterat — det framgår ju av utskottsbetänkandet. På s. 130 i propositionen visar det sig att frågan om skogshögskolans framtida utformning lämnas öppen och i allt väsentligt inte är beroende av flyttningen. Huruvida utbildningen och forskningen i framtiden kommer att knytas till lantbrukshögskolan eller till universitetsinstitutioner och utformningen i övrigt lämnas öppet för en framtida prövning, oavsett om skogshögskolan stannar kvar i Stockholm eller lokaliseras till Umeå eller till annan ort. Utvecklingen i Garpenberg kommer också att vara oberoende av flyttningen; där blir utvecklingen beroende av andra förhållanden.

Enligt de upplysningar som lämnats till utskottet är Umeå universitet i vad gäller forskning och utbildningsresurser i exempelvis ämnena fysik, biologi och kemi gott och väl jämförbart med tänkbara andra alternativa universitet. Den skogliga forskningen blir naturligtvis ett eftersträvansvärt komplement till varje universitet, inte minst till universitetet i Umeå. Jag kan inte finna att det finns större risker för södra Sverige att flytta skogshögskolan till Umeå än vad det skulle innebära för Norrland att flytta skogshögskolan till någon ort i Sydsverige. Måhända var avsaknaden av ömsesidig information särskilt beklaglig just i detta fall. Ännu klarare riktlinjer hade varit önskvärda på det förberedande stadiet. Men som jag tidigare sagt lämnar propositionen möjligheterna öppna för en rationell framtida utformning av skogshögskolans såväl forskningssom undervisningsdel.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

Herr talman! Det här förslaget om utflyttning är ju presenterat som någon sorts regionalpolitiskt åtgärdsprogram. Men att så sker är kanske delvis en form av politisk manöver, därför att frågan om utflyttningen av verk — och över huvud taget frågan om att det även under en koncentrationsprocess går en mindre utflyttningsström ut från storstäderna — är ett gammalt och erkänt fenomen. De motiv som tidigare i diskussionen om utflyttning av verk har anförts för sådana åtgärder har inte varit av lokaliseringspolitisk natur, utan man har, långt innan man fastlade den nuvarande lokaliseringspolitiken, diskuterat utflyttningen av verk. Jag nämner detta för att påtala att man givetvis försöker skapa intrycket att vad det nu gäller är en kraftfull regionalpolitisk åtgärd, som på något sätt skulle vända den allmänna tendens till storstadskoncentration och utglesning av stora delar av landsorten som pågår. Jag menar att detta är en illusionär syn, och jag skall be att något få belysa detta. Sådana utflyttningsåtgärder står i och för sig inte i motsättning till koncentrationen under de samhällsförhållanden som nu råder och under vilka de vidtagits. Detta blir ganska klart redan vid en blick på omfånget av utlokaliseringen som sådan, Det föreslås nu att under loppet av en serie år utflytta något över 6 000 arbetstillfällen. Den ström som går i motsatt riktning, och alltså verkar till storstädernas förmån och till landsortens och det övriga landets nackdel, är ju mångdubbelt större, och den förutsättes också i alla regionalpolitiska planer fortfara att vara mångdubbelt större. Själva det förhållandet, att dessa åtgärder inte innebär något avgörande ingripande i vad som på det vedertagna regionalpolitiska språket kallas den spontana utvecklingen, är i mångt och mycket orsaken till de tvister och problem som detta förslag har skapat. När man inte kan kontrollera huvudströmmarna av investeringar, utan är hänvisad till att acceptera det privatkapitalistiska näringslivets koncentrationsprocess, kan verkan av ett sådant åtgärdsprogram — ett sådant utflyttningsprogram — bara bli marginell och inte medföra någon avgörande ändring i utvecklingen. Man påverkar därigenom inte på något sätt processen som sådan; däremot påverkar man i bästa fall takten i processen. Att detta skulle bryta den pågående utvecklingen är som sagt en illusion. När det gäller bedömningen av den frågan råder väl här knappast någon enighet, därför att vi kommunister härvidlag har en helt annan syn. Vi betraktar förslaget om utflyttning som en marginell åtgärd, som inte kommer att bryta den koncentrationsutveckling som är förutsedd och om vilken alla övriga partier ändå egentligen är ense, trots allt tal om decentralisering här i riksdagen.

Jag tror också att man skall slå fast att det föreliggande förslaget inte i nämnvärd grad kommer att påverka storstädernas tillväxt. Vi tror från kommunistiskt håll att det är en felbedömning när man säger att det är en kraftfull åtgärd för att dämpa storstadstillväxten. Inflyttningen till storstäderna är mångdubbelt större än vad denna utflyttning kommer att vara. Dessutom är inflyttningsprocessen vida mer kontinuerlig än den anlagda och i viss mån konstlade utflyttningsprocessen. Storstädernas mycket inflytelserika och mäktiga ledande kommunalpolitiker — inte minst Stockholms — har synnerligen ambitiösa planer som de inte tänker låta hejdas av utflyttningen av ett i det stora hela relativt litet antal arbetstillfällen inom den statliga administrationen. Men det är trots allt klart att bakom utflyttningen ligger en strävan att försöka dämpa de såväl av politiska som av sociala-ekonomiska skäl ogynnsamma följderna bland folk ute i landet och även i storstäderna av koncentrationsprocessen som sådan. I avsaknad av medel som har möjliggjort en styrning av investeringsschemat som helhet har man kastat fram förslaget, som innebär att man företar en tvångslokalisering även i den motsatta riktningen, bortsett från den tvångsförflyttning och den tvångslokalisering i stort som pågår i motsatt riktning och som överträffar utlokaliseringen. Därför har man också fått den situationen att man ute i landet — i brist på möjligheter att påverka investeringsschemat i stort — fortfarande i många regioner befinner sig i ett mycket besvärligt läge.

Man har varit angelägen om att soulagera bygder som man vet av andra skäl och på grund av processen i dess helhet befinner sig i ett svårt läge. Vi har från kommunistiskt håll framfört denna grundläggande kritik i motionen och också i reservationen 11, till vilken jag härmed vill yrka bifall. Till vår kritik hör väl också en del av vad som redan har anförts här, nämligen att den lokaliseringspolitiska effekten av utflyttningen i dess första omgång har blivit mindre än vad den annars skulle ha kunnat bli genom den i vissa avseenden något diskutabla geografiska fördelningen.

Jag syftar här på den mycket stora utlokaliseringen till Östergötland, där ändå såväl Norrköping som Linköping i de regionalpolitiska planerna och i den faktiska utvecklingen har kunnat räkna med en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling även utan denna typ av utlokalisering. Det är väl också en smula otillfredsställande att det egentliga Norrland bara har fått ca en tredjedel av de utlokaliserade arbetstillfällena och att hälften av dem har gått till södra Sverige utanför skogslänen samt att skogslänen totalt — Norrland och de båda övriga skogslänen — har fått bara ungefär hälften av arbetstillfällena. Från vårt håll vill vi understryka att det är angeläget att dessa skevheter kan rättas till i den fortsatta utlokalisering som förutsätts komma till stånd. När vi har uttalat denna kritik har den inte stridit mot den positiva grundinställning till utflyttningsåtgärder som vi i princip utifrån vår regionalpolitiska grundsyn alltid måste ha. I det sammanhanget vill jag därtill rikta en hel del kritik mot de två stora politiska blocken här i riksdagen för det sätt på vilket de har närmat sig detta förslag.

Det är en opinion som man i och för sig kan ha förståelse för mot den praktiska bakgrund som har förelegat, men där en politisk anknytning från riksdagspartiers sida till den opinionen ändå har varit ägnad att misskreditera själva grundtanken i förslaget. Det har faktiskt t.o.m., förekommit en borgerlig motion som går ut på att man skulle uppskjuta hela denna utlokalisering, att man skulle fortsätta att utreda och alltså inte få utlokaliseringen till stånd lika snabbt. Därigenom skulle det dröja ännu längre. På det sättet skulle det bli sämre möjligheter att motverka den nedgångsprocess och den avfolkningsprocess som sker i stora delar av landet. Det går ju inte så att säga att förespråka decentralism i en partiavdelning i Östersund eller Luleå och sedan sitta i Stockholm och säga, att här vill vi inte ha någon utflyttning utan här vill vi ha ett uppskov och här är vi motståndare till utflyttning på vissa håll. Det där är en form av politisk opportunism som visar att man inte så mycket bryr sig om den djupare delen av hela denna problematik. Decentralismresonemangen är alltför ofta ett medel att vinna tillfälliga valtaktiska fördelar. Men det finns också anledning att rikta kritik mot regeringen och ledningen inom socialdemokratin, som ju i rätt stor utsträckning, såvitt vi förstår, har sig själva att skylla för den skarpa kritik som har kommit både från den borgerliga oppositionen och från de anställdas sida. Nog har det varit åtskilligt av klumpighet och klantighet när det gällde att förbereda de anställda och diskutera med dem om denna utlokalisering. Det räcker inte när man ändå skall vidta åtgärder som innebär tvång och tryck på tusentals människor, som innebär en radikal förändring av deras anställningsoch försörjningssituation där de tvingas till ställningstaganden som de annars kanske inte räknat med. Det duger inte när man skall vidta så omfattande åtgärder att bara nöja sig med ett snävt och formalbyråkratiskt remissförfarande där ett mycket litet antal — i regel ett litet antal chefer för övrigt — bara får tillfälle att framföra sina synpunkter och de bredare skikten av personalen lämnas utanför. Det sättet att driva hela saken har ju gjort att utflyttningen som sådan har blivit politiskt misskrediterad och föranlett en negativ reaktion som med en grundligare förberedelse i mer demokratisk anda säkerligen kunde ha undvikits. Man ser här alltför mycket av den anda som präglar exempelvis LKAB:s och många andra statsföretags personalpolitik. Det är de 31 tesernas anda som talat ur de här flyttningsdekreten gentemot personalen.

Det går heller inte att tala om att man nu, när utflyttningen kommer att beslutas, skall ta upp förhandlingar om detaljer, ty det innebär ju att man låter personalorganisationerna och de anställda förhandla under tvång. Det är inte förhandlingar. Det är i själva verket att öva press på människor. Sammanfattningsvis vill jag här säga att vi kommer att rösta för vår reservation nr 11. Vpk kommer också att rösta för den reservation som förordar en lokalisering utav myntverket till Söderhamn. Myntverket är ju inget administrativt företag utan egentligen ett produktionsföretag. Det kriterium som vanligen har sagts skola gälla för utflyttning av administrativa enheter och verk till speciella lokaliseringsorter av särskilt kvalificerad klass och särskild storlek anser vi knappast vara tillämpligt i detta fall. Därför finner vi att de lokaliseringspolitiska och sysselsättningspolitiska argumenten som i det här fallet allmänt talar mycket starkt för Söderhamn bör få slå igenom. Jag vill till sist också få konstatera att vi är i det läget att ingen utav de två stora politiska blocken här i riksdagen har någon verklig lösning på det regionpolitiska problemet. Det hänför sig till att inget av dem kan tänka sig att vare sig i grund förändra eller att någorlunda kraftfullt gripa in för att kontrollera investeringsströmmarna inom det privata näringslivet. De står alltså i detta avseende egentligen på samma grund. Därav följer också den politiska vinkling som de i rätt hög grad har haft på denna fråga. Den ena sidan har velat exploatera en tjänstemannaopinion politiskt. Den andra sidan har varit intresserad av att genomdriva de här åtgärderna av politiska skäl och har där i en beklämmande grad struntat i samma opinion. Från vårt håll vill vi deklarera att vi anser att tvångsförflyttning är en belastning i vilken riktning den än går. Vi anser inte att det är det riktiga sättet — om man skall diskutera i vidare mening — att lösa problemet med den regionala obalansen genom att först under åratal tillåta en påtvingad och av de flyttande i regel icke önskad förflyttning från stora regioner i landet in till storstäderna och sedan försöka att medicinera bort en liten fraktion av verkningarna härav genom att förorda en ny tvångsförflyttning. Vi ser detta som en reflex av ett system av politiska grupperingar, som har valt att agera politiskt helt utifrån en underkastelse under den pågående kapitalistiska koncentrationen och också med accepterande av den auktoritära personalpolitik och den maktlöshet för de flesta löneanställda som är ett kännetecknande drag i ett system med denna struktur.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande har redan redogjort för orsakerna till den livliga debatt som ägt rum i den fråga som vi i dag diskuterar liksom för hur utskottet arbetat osv., och till detta har jag ingenting att tillägga. Jag återkommer senare till den kritik av regeringens handläggning av frågan som han sedan gick in på. Jag vill också understryka den öppna attityd som vi haft och som jag tror varit av värde för hela denna frågas behandling. Vi står inför en debatt som väl kommer att fortsätta in på kvällen, och jag kan konstatera att av de 41 talare som var anmälda var 9 socialdemokrater och 31 borgerliga, som i många stycken kommer att tala om samma motioner och samma yrkanden. Jag tror att det hade varit till nytta för riksdagens arbete, om man hade skurit ned det antal ledamöter som kommer att ta upp samma saker. Huvudfrågan om utlokalisering av statliga verk och myndigheter har ju varit uppe förut här i riksdagen. Man skall kanske i detta sammanhang påminna om den lokaliseringsutredning som tillsattes 1957 och som framlade sitt betänkande 1963. Det förslag som då förelåg innebar att man skulle flytta ut 120 verksamhetsgrenar med tillsammans 30 000 anställda. Man följde en princip som innebar att en stor grupp skulle hålla samman inom ett begränsat område. Dessutom föreslogs en annan mindre utflyttningsgrupp liksom en viss separat utflyttning. Remissinstanserna var mycket negativa, och någon proposition har inte kommit i denna fråga. Anmärkningsvärt är också att inget politiskt parti med ledning av denna utredning har föreslagit att man skulle fullfölja den här frågan. När man i slutet av 1960-talet på nytt drog upp debatten fick först byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen i uppdrag att fortlöpande försöka ta ställning till planeringen av lokaler för statlig verksamhet och att överväga lämplig lokalisering utanför Storstockholmsområdet. Detta skulle göras i samråd med berörda myndigheter. Men 1969 kom byggnadsstyrelsen tillbaka och sade att man behövde ha en särskild arbetsgrupp för att bereda frågan om lokalisering av statlig verksamhet. Denna arbetsgrupp tillsattes sommaren 1969, och i maj 1970 kom man med det betänkande som i dag ligger till grund för propositionen och utskottets betänkande, och vi är väl i dag redo att fatta ett beslut, som framstår som i viss mån historiskt och som innebär att man försöker lokalisera ut olika centrala verk och myndigheter från huvudstaden. Jag har försökt att kolla upp om liknande åtgärder har prövats i andra länder men har inte lyckats få några uppgifter om det. Man har gjort försök t.ex. i Amerika, men där har man begränsat sig till att flytta 16 — 18 km från Washingtons centrum, och det är väl inte vad vi menar med decentralisering. Men det kan också bero på den speciella form av statsförvaltning vi har här i Sverige. Jag tror att det också är lämpligt att man nämner några siffror för att från början göra klart att detta inte ensamt kan avhjälpa den regionala obalansen. Utredningen konstaterade att av de cirka 345 000 statsanställda är 70 procent, eller 250 000, bosatta utanför Storstockholmsområdet, och av de ungefär 95 000 som är bosatta i Storstockholmsområdet är 44 000 sysselsatta med central verksamhet. 50 000 har till arbetsuppgift att sköta den statliga regionala och lokala verksamheten, och dem finns det ju inga möjligheter att flytta ut, ty de måste ju ha sin arbetsplats i det område som deras arbetsuppgifter har att göra med. De som kan vara aktuella i den här lokaliseringsdebatten — den sektor där staten kan göra en insats — är ju de 44 000 i central verksamhet, av vilka redan nu 6 000 föreslås bli utflyttade. En hel del motionärer har tagit upp frågan om att flytta ut delar av ett verk i stället för att flytta ut hela verket, med andra ord att man skulle decentralisera verksamheten. Det har utskottet inte tagit upp, bl.a. mot den bakgrunden att man då skulle få en annan regional obalans. Ledningsfunktionerna, de höga befattningarna, skulle bli kvar i Storstockholmsområdet, något som också ERU har påpekat i sitt remissutlåtande. Om den föreslagna utflyttningen kommer till stånd — och allting talar för det — blir 11 procent kvar i Storstockholmsområdet av hela antalet statligt anställda som är sysselsatta med central verksamhet. Jag tror inte att vi bör räkna med att kunna flytta ut alla dessa.

Med tanke på det antal statsanställda som finns är det nog klart att det måste göras en viss prioritering när det gäller val av orter. Utskottet säger på s. 47 i betänkandet att vid valet av orter måste ”beaktas vissa för statsförvaltningen speciella aspekter som begränsar möjligheterna att tillgodose orter där regionalpolitiska insatser av detta slag i och för sig kunde vara motiverade”. Det är nog ganska viktigt att man säger det. Jag återkommer till denna aspekt när det gäller förslaget att flytta myntoch justeringsverket till Söderhamn, Centerpartiets representanter har reserverat sig för bifall till den uppfattning som kommer till uttryck i motionen 1326, att ett större antal orter borde komma i fråga. Jag har redan talat om det begränsade antalet verk och anställda, Dessutom måste man ju också i fortsättningen flytta ut verk gruppvis för att man skall kunna få en verklig effekt av utflyttningen. Jag tror också det är viktigt att den region dit utflyttningen sker kan erbjuda en differentierad arbetsmarknad, goda utbild ningsmöjligheter och en kvalificerad service. Vidare bör på dessa platser finnas resurser för planering av utbyggnad av bostäder och kommunikationer. Annars hamnar man ju i det läge som många motionärer tagit upp, nämligen att medföljande familjemedlemmars möjlighet att erhålla arbete blir nästan obefintlig. Reservanterna har tydligen inte tänkt på att om verk flyttas till orter med undersysselsättning, där medföljande familjemedlemmar inte kan erbjudas arbete, så uppstår ett ännu större tryck på den arbetsmarknad som inte räckt till för att ge sysselsättning åt dem som bott där redan tidigare. I detta sammanhang kan jag inte heller underlåta att säga några ord om motionen 1326, där det förordas att man skall medge att i propositionen föreslagna omlokaliseringar av statliga verksamheter i ökad möjlig utsträckning inriktas på orter i allmänna stödområdet och andra regionalpolitiskt angelägna områden, i enlighet med vad i motionen anförts. Det är en centerpartimotion, och vad är det man anför i motiveringen? Jo, man vill ha en ändring i det nu föreliggande förslaget så att t.ex. Skellefteå — Örnsköldsvik — Härnösand — Kramfors, Kalmar-Nybro Emmabodaområdet, Kristianstad — Hässleholm och Skövde skulle kunna få del av det nu föreliggande förslaget. Men man har icke gjort någon uppföljning av detta yrkande. Borde man inte i utskottet och här i riksdagen komma med förslag om att man skulle plocka fram någon av dessa platser som nu är föreslagna och placera utlokaliserade verk på den? Jag tror att det är riktigt att man inte vågar nämna någon, ty man ser detta i ett partipolitiskt — taktiskt sammanhang. I denna diskussion om lokaliseringsorterna skall jag be att få ta upp den reservation som vi från socialdemokratiskt håll lagt fram när det gäller myntoch justeringsverkets myntoch medaljtillverkning, som i propositionen föreslås lokaliseras till Eskilstuna, medan utskottets majoritet föreslår Söderhamn. Vi föreslår i reservationen 9 att man skall lokalisera denna tillverkning till Eskilstuna. Vad som är anmärkningsvärt är att utskottsmajoriteten inte bestrider att en lokalisering till Eskilstuna är att föredra ur företagsekonomisk synpunkt, men likväl går man på Söderhamn. Det är ett ställningstagande som är särskilt anmärkningsvärt när det gäller moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet, eftersom man i en partimotion uttalar att en brist i utredningen är att hänsyn inte tagits till de ekonomiska aspekterna och att dessa inte blivit belysta. Men när man har denna fråga belyst är man strax redo att nonchalera detta och säger i stället att man kan bortse från det. Jag tror att det är viktigt, det som man också är så gott som ense om i utskottet, att man inte kan lokalisera ut till alla orter. I centerpartireservationen säger man också att man måste ha en viss storleksordning på de orter det gäller. Men så fort man kommer till ett konkret fall är man redo att lämna dessa principer. Man hänvisar till riksdagsbesluten 1969 och 1970, men man kan inte ta detta som ett direkt ställningstagande för Söderhamn, ty det var ju fråga om kompletterande utredningar. De är gjorda, och de talar för Eskilstuna. Det bortser man också ifrån i detta sammanhang. Jag tror att man också skall se på regioner. I detta avseende är inte Gävleborgs län missgynnat. Att som herr Nordgren dela upp Gävleborgs län i två landskap kan man väl inte göra, Gävle får en utlokalisering av fyra verk och 920 anställda. Det är i alla fall nära en sjättedel av hela antalet.

Ett annat fel i bedömningen tror jag är att man anser att Eskilstuna har en sådan arbetsmarknad att det inte behövs någon statlig lokalisering dit. Men jag skall inte beröra det närmare, då jag vet att andra talare kommer att ta upp den frågan. Av de anföranden som hittills har hållits här framgår väl ganska klart att det är personalfrågorna som har tilldragit sig den största uppmärksamheten. Detta framgår också av de partimotioner som har väckts och även i viss mån av reservationen 10. Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att början av reservationen 10 är densamma som utskottets inledning i det aktuella stycket. Där slås fast att ”statsmakternas rätt att bestämma om förläggningen av statlig verksamhet inte gärna kan sättas i fråga”. Detta vill jag understryka, eftersom utskottets ordförande citerade de två sista meningarna i denna reservation. Jag tycker det är viktigt att slå fast att utskottet är fullständigt enigt om att det är ett politiskt beslut som vi skall fatta och att det är vi som politiker som måste ta ansvaret för detsamma. Om man tittar på de remissyttranden som kommit från verken finner man att det inte finns något verk där man fått ihop mer än omkring 25 procent som är villiga att flytta. Om de anställda skulle bestämma huruvida det skulle bli någon utflyttning skulle vi alltså aldrig ha fått en utflyttning till stånd från Storstockholm, och det hade väl inte varit vad reservanterna tänkt sig. Som tidigare påtalats har ingen i utskottet gått på avslag och ny utredning. Även om sådana förslag kommer upp under debattens gång tror jag inte att de kommer att vinna någon större anslutning. Här kan jag instämma i vad herr Svensson i Malmö sade om de borgerliga partiernas försök att fånga upp personalens kritik mot utflyttningen. Vad jag nu har sagt innebär inte att jag anser att alla företagsdemokratiska krav är uppfyllda i denna fråga, och de kommer säkerligen inte att bli det heller. Men tala om för mig hur man skall kunna nå det mål som man kanske själv ställer upp i dessa frågor! I detta fall har dock de företagsdemokratiska kraven tillgodosetts i betydligt större utsträckning än som brukar ske i hela det privata näringslivet. De som i sina anföranden kritiserar förfarandet och de som i partimotioner tar upp frågan och samtidigt skickar med en mängd brasklappar men trots allt kommer fram till att propositionen skall tillstyrkas borde tänka på ett citat av Fröding, som med en lätt travestering lyder: Många har tyckt det är rätt det som gjordes. Det säges och menas att dem skall ej stenas som gjort vad de önskat men icke tordes. Men här kritiserar man alltså hela förfarandet. Jag vill hävda att finns det något som blivit orättvist bedömt i den allmänna debatten är det propositionens behandling av personalfrågorna, som verkligen är positiv. Och det är riktigt; samhället skall försöka vara en bättre arbetsgivare än andra är, Vi talar i utskottsbetänkandet om de statliga tjänstemännens trygghet. De är oavsättliga, men det är också förenat med en förflyttningsskyldighet. Vilken annan företagare har när det gällt förflyttning skrivit att personalen i ett mycket tidigt skede bör ges en fyllig information om arbetsoch bostadsförhållanden på den nya orten, att de skall erhålla upplysning om arbetslokalernas planläggning och åtgärder för bostadsanskaffning? När man sedan tar upp problemet om dem som inte önskar följa med till den nya stationeringsorten säger man att det kan finnas sådana som inte själva kan skaffa sig en annan anställning i Stockholmsområdet och alltså skulle känna sig stå i en tvångssituation. Departementschefen föreslår att stödåtgärder sättes in på ett tidigt stadium för att skaffa ett nytt arbete, och om vederbörande så önskar skall dessa åtgärder inriktas även på anställning utanför den statliga verksamheten. Statens personalnämnd bör som centralt organ svara för rekryteringsoch omplaceringsfrågorna i samband med omlokalisering. Möjligheter skall ges till omskolning till annat yrke för att underlätta övergång till annan anställning, och lön skall utgå under omskolningen. Det sägs vidare i propositionen att om det trots alla dessa åtgärder finns personal som inte vill följa med ut, uppstår frågan om i vilken utsträckning omstationeringsskyldigheten skall hävdas. Departementschefen framhåller på den punkten att i möjlig mån bör hänsyn tas till de skäl som den anställde anför, men prövningen bör ske från fall till fall. Därvidlag kan olika skäl samverka, och någon fullständig lista över de skäl som utgör hinder för att medfölja kan inte göras upp. Departementschefen nämner dock som sådana skäl makes förvärvsarbete, vård av anhörig, nära förestående pensionsålder och hälsoskäl. I propositionen räknas emellertid också vissa skäl upp som man anser inte vart för sig kan utgöra motiv nog för att avböja en omflyttning. Vad är det egentligen som utskottet har tillagt? Jo, det är helt enkelt att vi säger att prövningen skall ske i en generös anda. Omstationeringsskyldigheten kan dock inte överges som princip. Detta skulle nämligen kunna få svåröverblickbara konsekvenser, då omstationering är något som förekommer i de flesta verk. Ta de anställda vid statens järnvägar, som under den pågående rationaliseringsepoken har varit med om att flytta kanske två och tre gånger! Skall jag ha rätt att uttrycka någon personlig uppfattning, vill jag säga att i förhållande till vad som hittills har gällt såväl inom den statliga som inom den privata sektorn så finns det ingen grupp som har blivit så väl behandlad som den det nu är fråga om. Det spelar ju ingen roll om man flyttar från Stockholm eller från Småland eller från Norrland; ett uppbrytande från den vanda miljön är alltid ett problem och det blir vissa personliga påfrestningar i sammanhanget. Såväl propositionen som utskottsbetänkandet tar alltså upp de här problemen, och skillnaden dem emellan är väl att vi också har skrivit in att skälen skall prövas i en generös anda. Jag tror också att det var meningen från början. När det gäller det fortsatta utredningsarbetet finns det en borgerlig reservation, där man kräver en parlamentarisk utredning med personalinflytande. Utskottet understryker i sitt betänkande på s. 65, efter att ha redogjort för den kritik som riktats mot utredningsförfarandet, angelägenheten av att de anställda bereds inflytande i det fortsatta planeringsoch utredningsarbetet för utflyttningen. Man kan räkna med att det fortsatta utredningsarbetet läggs upp så att detta önskemål blir tillgodosett. Vad en parlamentarisk kommitté beträffar så arbetar ju den nuvarande utredningen efter en tidplan som innebär att man räknar med att 1972 kunna lägga fram ett förslag till en andra etapp. Arbetet är alltså ganska långt framskridet, och det kan inte vara lämpligt att i ett sådant läge ändra delegationens sammansättning. Någonting som reservanterna, som verkligen vill ha en uppföljning av den första etappen, också kan tänka på är kanske att de parlamentariska utredningarnas förslag aldrig har lett till ett resultat i riksdagen. Vill man, som jag förut sade, ha en snabb utredning och en snabb uppföljning, så bör man inte biträda reservationen utan utskottets hemställan. Anser man sedan att förslaget beträffande den andra etappen är av den arten att det inte kan ligga till grund för ett beslut, har man möjligheter att återkomma och yrka på en parlamentarisk utredning, om man så önskar, utan att någon längre tid har gått förlorad. Till slut, herr talman, skall jag med några ord gå igenom de olika reservationerna i den mån jag inte förut har berört dem. Det är framför allt en ort som nämns såväl i reservationerna som i motionerna, nämligen Norrköping. Hade alla motioner blivit bifallna, så hade Norrköping fått utlokalisering av 400 anställda i stället för 1 800. Men även nu försöker man plocka från Norrköping. Reservationen 2 vill att luftfartsverket inte skall flytta dit utan från Bromma till Arlanda. Utskottsmajoriteten hävdar att verket skall förläggas till Norrköping, och vi har ganska svårt att förstå den regionalpolitiska aspekten när man vill flytta luftfartsverket från Bromma till Arlanda. I reservationen 3 sägs att det är lämpligt att sjöfartsverket flyttas till Västkusten, och man nämner Uddevalla och Kungsbacka. Det har talats vitt och brett om att verken och deras personal skall ha ett inflytande. I detta sammanhang har sjöfartsverket självt sagt att man inte vill flytta ut men att Norrköping medför de minsta olägenheterna. Men strax är reservanterna redo att föreslå att verket skall flyttas till Västkusten. Det kan väl inte vara av lokaliseringspolitiska skäl som de föreslår Västkusten. Detta är ett ganska litet verk, och reservanterna säger själva att det inte ”kan tillmätas någon större betydelse ur lokaliseringsoch sysselsättningssynpunkt för den ort dit verket lokaliseras”. Men om man ser sjöfartsverket som en del i en sammanhållen grupp — som i Norrköping — så har det en betydelse. I reservationen 4 har fru Nilsson i Kristianstad föreslagit att man skall flytta lantbruksstyrelsen från Jönköping till Kristianstad. I propositionen har föreslagits att man till Jönköping skall flytta lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen, en grupp på två myndigheter som har kontakt med varandra, Jag tycker att man inte skall bryta sönder denna grupp, och detsamma anser utskottsmajoriteten. Enligt rykte finns också hos jordbrukets organisationer en tanke på att flytta till Jönköping — man hyser i varje fall ett visst intresse i detta sammanhang. Det är ganska intressant med reservationerna 5, 7 och 8 ur den synpunkten att man ju så ofta talar om att man behöver en förstärkning till Norrland. Även om Dalarna inte direkt hör till Norrland så finns det, anser reservanterna, behov av lokalisering till Falun—Borlänge-regionen. Innan jag går närmare in på reservationerna vill jag först säga ett par ord till herr Svensson i Malmö. Han tycker att den geografiska fördelningen är alldeles för svag till Norrlands förmån, och det kan man tycka. Men jag anser det med den utgångspunkten förvånansvärt att vänsterpartiet kommunisterna i sin partimotion föreslår att skogshögskolan skall flyttas från Umeå och att domänverkets lokalisering skall omprövas, Det kan ju inte stå i överensstämmelse med vad herr Svensson sade om den geografiska fördelningen, för såväl Umeå som Falun— Borlänge bör väl även de få något lokaliseringsobjekt. När det gäller arméns tekniska skola är herr Oskarson ensam reservant, och jag tror att jag bara kan säga att för Östersund måste det vara bättre att ha det här i handen än att eventuellt bygga på reservantens löfte om framtiden. I fråga om domänverket finns det också en reservation av herr Oskarson som går ut på att domänverket inte skall flyttas till Borlänge utan att frågan skall utredas ytterligare. Jag tror att det är fel synsätt beträffande ett speciellt verk, om man som bakgrund har att man måste bedriva verksamheten ur regionalpolitisk synvinkel. Jag är övertygad om att vilket verk som i framtiden än kommer att föreslås bli förlagt till Borlänge—Falun-regionen, så kan det föras precis samma diskussion som beträffande domänverket i det här fallet. När det gäller skogshögskolan har en reservation avgivits av folkpartister och moderater. Denna har ingående behandlats av herr Nilsson i Tvärålund. Ett generellt argument som jag skulle vilja framföra, när man tar upp de problem som finns ur kommunikationssynpunkt, är att det ibland verkar som om man levde kvar på hästdroskornas tid och inte i den tid som vi nu lever i med moderna kommunikationer såväl på järnväg och landsväg som i luften. Det finns all anledning att påminna om detta. Beträffande SGU finns det en gemensam borgerlig reservation som talar om att man skulle förlägga SGU till Norrbotten, närmare bestämt Luleå. Jag vill emellertid framhålla att SGU inte bara sysslar med malmletning, utan en stor del av dess verksamhet är förlagd till södra och mellersta Sverige, och man behöver ha en nära kontakt med naturvetenskaplig universitetsforskning. Därför delar man upp verksamheten genom att lägga en del i Uppsala och en del i Luleå, och jag yrkar bifall till utskottets förslag även i det fallet. När det gäller reservationen 11 hänvisar jag till det som sades i den regionalpolitiska debatten i anledning av inrikesutskottets betänkande nr 7. Det finns inte mycket att tillägga — herr Svensson i Malmö tog upp samma debatt då, och vi skall väl inte behandla den saken igen. tjänstemän vid andra verk än de som omlokaliseras kan jag också helt instämma med herr Nilsson i Tvärålund när han säger att det inte är stor skillnad på de olika linjerna, I reservationen 14 förordas att man skall ha möjligheter till ändringar i de nu aktuella utflyttningsplanerna. Jag tror att det bara vore att förlänga ovissheten för dem det nu gäller, och de verk som har svårt att tänka sig att flytta från Stockholm skulle kanske ägna en hel del av planeringsarbetet åt att finna upp nya argument mot en utflyttning. Det tror jag inte vore lyckligt. Reservationen 15 gäller användning av statlig mark på Järvafältet. Jag tycker att det där smugit sig in en regionplanefråga som avser endast Stockholmsområdet. Jag har för min del mycket svårt att ta ställning till vad den statliga marken på Järvafältet skall användas till, och jag anser att man i decentraliseringens tidevarv bör — inte minst från centerpartisternas sida — överlåta åt regionplaneringsorganen att klara upp detta. Herr talman! Till slut bara några ord om decentralisering av funktioner från de olika verken. Jag tror inte att man kan dra någon gräns där man skall gå in för utlokalisering av hela verk, utan det kan också finnas möjligheter att göra en utlokalisering av vissa funktioner. Där tycker jag att det som i propositionen sägs om riksförsäkringsverket bör uppmärksammas. Riksförsäkringsverket har för närvarande 935 anställda, och man föreslår att 200 av dem skall lokaliseras till Sundsvall, arbetsuppgifterna för ytterligare 200 centralt placerade skall placeras ut på försäkringskassorna runt om i landet, och 200 kommer att flyttas ut till de lokala skattemyndigheterna, Då blir det bara 335 kvar. Det visar ju att man kan göra både—och i sådana här sammanhang. Herr talman!

Herr talman! Bara en kort replik med anledning av herr Fagerlunds anförande, som jag till mycket stor del instämmer i. Vad jag vill bemöta är herr Fagerlunds ord om att vi från vårt håll har klart deklarerat att vi accepterar huvudprincipen i målsättningen om utlokaliseringen, men att vi skickar med några brasklappar och kritiserar finansministern och övriga som har utarbetat denna proposition. Ja, jag anser att det är vår fulla rätt att göra det. Och det är inte minst viktigt för den kommande utlokaliseringen att man lär av de misstag som nu har begåtts vid planläggningen av denna första etapp. Herr Fagerlund var vänlig nog att citera Värmlandsskalden Fröding, och jag vill kvittera det med att citera några ord av en Smålandsförfattare från herr Fagerlunds egen hembygd. Om jag inte minns alldeles fel sade Albert Engström i något sammanhang: Människorna skall ha frihet att göra vad de vill, och vill de inte det så skall vi tvinga dem. Det är ett citat som inte är helt opassande efter den dåliga förberedelsen av personalfrågorna i denna proposition. Jag vill också säga att det just är denne Smålandsförfattares tema som vi vill komma ifrån, när vi i en av reservationerna föreslår att de som är anställda vid andra verk än de nu utlokaliserade skall få samma förmåner och att vi på det sättet underlättar för så många som möjligt att stanna kvar i Stockholm.

Herr talman! Herr Fagerlunds kritik av reservationerna 5, 7 och 8 drabbar ju inte centerpartiet. Vad gäller den lokaliseringspolitiska inriktningen av våra förslag måste väl herr Fagerlund medge att den är logisk och konsekvent. Herr Fagerlund var också inne på ortvalet. I den frågan skall fru Anna-Lisa Nilsson utveckla centerns syn, men jag vill ändå här helt kort visa på den skillnad som i herr Fagerlunds anförande framkom mellan å ena sidan socialdemokraterna och å andra sidan centerpartiet. Herr Fagerlund sade att det är negativt att flytta ut statliga verksamheter till orter där det råder viss arbetslöshet. Det kommer nämligen att försämra möjligheterna för de arbetslösa där att få arbete. Här är alltså herr Fagerlund inne på just flyttning av människor som det primära, medan det primära för oss även i detta sammanhang är att flytta arbetstillfällena. Det är ju ett bekant förhållande att vid flyttning av arbetstillfällen är det i många fall nödvändigt att vissa nyckelpersoner flyttar med för att grundlägga en god utveckling för företaget i fråga. Vi vill medverka till regional balans även i orter som inte kan betraktas som storstadsalternativ, t.ex. Söderhamn, som enligt herr Fagerlund i detta fall är en olämplig ort att flytta myntoch justeringsverket till. Jag vill den här gången inte kritisera socialdemokratin — det har gjorts så många gånger förut — utan jag vill visa på skillnaden mellan å ena sidan centerpartiets ideologiska syn på dessa frågor och å andra sidan socialdemokratins, När det gäller de bevingade ord, som herr Fagerlund använde för att åskådliggöra regeringens mod, vill jag gärna ge regeringen ett erkännande för att den har lagt fram det här förslaget. Men regeringen kan väl ändå inte vänta sig att få erkännande för att den har försökt lära ut hur andra skall leva när den inte ens försöker att leva efter samma regler själv. Det är på den punkten som vi har kritiserat. Jag vill se den opposition som inte skulle påpeka det förhållandet att regeringen borde ha gjort vad vi nu alla är eniga om att regeringen i framtiden skall göra.

Herr talman! Med anledning av herr Fagerlunds kritik mot vår motion vill jag helt kort säga att motionen, när man lägger samman synpunkterna i den, inte förutser någon nettoförlust totalt för skogslänen. Herr Fagerlund bör vara medveten om att bakgrunden till förslaget totalt sett var den skeva fördelningen regionalt, som blev ett resultat av ursprungsförslaget. Man kom i bryderi huruvida man skulle låta de lokaliseringspolitiska eller de funktionella argumenten överväga beträffande vissa av de institutioner som föreslogs skola läggas till stödområdet men i fråga om vilka det funktionellt sett, exempelvis beträffande skogshögskolan, med fog kunde kritiseras att så skedde. Det var ett specifikt dilemma. För att inte riva upp hela förslaget, när floden av ändringsyrkanden kom, var det rimligt att gå ifrån detta och så att säga låta de lokaliseringspolitiska momenten överväga. Men det hindrar ju inte att det på funktionell grund finns en vägande kritik att rikta mot vissa lokaliseringar när det gäller den situationen. Vi har alltså inte i reservationen vidhållit motionsyrkandena härvidlag, vilket herr Fagerlund bör notera. Han har ju själv varit i precis samma situation när det gäller t.ex. TRU-lokaliseringen, SGU-lokaliseringen och Söderhamnslokaliseringen. I dessa fall befinner han sig i precis samma läge, och beskyllningen studsar tillbaka på honom själv. Men hela den saken är ju överspelad.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta debatten med herr Svensson i Malmö. Jag bara konstaterar att jag citerade ur vpk:s partimotion och att herr Svensson framhållit vilka funktionella synpunkter som kan läggas på denna fråga. Det enda man nu har att komma med är att Umeå bör kompenseras för nämnda bortfall genom omlokalisering av något av de verk som hänvisats till andra områden än stödområdet — Kopparberg o, d. står emellertid kvar.

Då tycker jag att det är orättvist att föra debatten på det sättet, i synnerhet som man sedan kommer fram till samma resultat som i propositionen. Vad herr Nilsson i Tvärålund sade om den ideologiska bakgrunden och om att ”vi vill inte flytta folk utan funktioner” låter ju fint. Men han slår ju samtidigt ihjäl denna princip när han omedelbart därefter konstaterar att vissa nyckelposter självfallet måste flyttas med. Herr Nilsson har ju själv i en reservation föreslagit bidrag för flyttning från södra delen av Sverige till Norrland, även för sådana funktioner som inte kan betraktas som nyckelposter. Det visar att detta bara är slagord och ingenting annat. Det är klart att man bör försöka flytta ut arbetstillfällena för att på så sätt få en regional balans. Vi bör emellertid vara på det klara med att det alltid kommer att förekomma en förflyttning av folk i det här landet, på samma sätt som under alla tider hittills; jag har talat om vart smålänningarna har flyttat under gångna tider. Herr Nordgren tar åter upp Gävleborgs län och delar än en gång på det länet. Jag tror att problemet för oss som bor i glesbygd — jag räknar mig själv dit; jag bor på en bruksort — inte i och för sig är att bo i en glesbygd, utan problemet är att bo i en glesbygd som icke har en attraktiv tätort på rimligt avstånd. Vi skall inte tro att vi kan få sådana tätorter överallt i Sverige, utan det måste bli ett visst avstånd till dessa attraktiva tätorter. Men möjligheterna att verkligen klara den regionala balansen ligger i att skapa attraktiva tätorter spridda över hela landet, och då kan vi inte satsa på för många.